Herr talman! Det är beklagligt att utrikesministern inte hade tillfälle att vara här i kammaren när den här debatten inleddes. Jag kritiserar det inte, det beror ju på omständigheter som får tillskrivas vår konstitution. Men det är inte särskilt roligt att upprepa argument och förklaringar som man redan tidigare har givit i kammaren. Jag vill därför när det gäller våra anmärkningar mot regeringens demonstrativt hastiga erkännande av Nordvietnam nöja mig med att säga att redan den omständigheten att tillvägagångssättet väckte bitterhet och olust inom våra nordiska grannländer är skäl nog för kritiken. Nu sade utrikesministern själv att tidpunkten kanske var fel vald och att den kunde diskuteras. Då frågar man sig verkligen varför regeringen inte tog tillfället i akt att diskutera den när utrikesnämnden sammanträdde precis samma dag. Utrikesministern säger att regeringen alltid önskar fredliga lösningar på konflikter. Ja, det fattas bara annat! Det är i och för sig ingenting att skryta över, det är ju så självklart. Men det är inte det vi har kritiserat, utan det är att man nöjer sig med att förklara att man vill ha fredliga lösningar, att man nöjer sig med förhållanden som inte borde kunna godtagas utan att verkligen aktivt försöka rätta till dem. Vi kan inte i detalj bedöma allt vad regeringen har gjort. Vi måste grunda vår uppfattning på vad regeringen själv säger i sin deklaration och vad utrikesutskottets majoritet säger i utlåtandet. Där står på flera ställen att vi i Sve rige är förhindrade att vidta andra åtgärder än av humanitär natur på grund av omständigheterna. Såvitt jag kan förstå består dessa omständigheter i att de afrikanska staterna för sin del inte vill acceptera några politiska åtgärder, i varje fall inte för närvarande. Utrikesministern påpekade också att U Thant hade förklarat att utbrytningar knappast kan accepteras från FN:s sida. Då vill man verkligen fråga: Hur länge skall man vidhålla en sådan stelbent attityd? Hur många år skall en konflikt med tiotusentals dödsoffer få pågå innan man börjar fundera på om det inte möjligen kan vara något fel på konstruktionen av den stat där den förekommer? Man kan inte rimligen driva en princip av den arten så hårt, att den innebär att man försöker fjättra folk, som inte kan hysa vilja till samarbete utan bara bitterhet mot varandra, tillsammans i evighet. Jag säger inte detta för att antyda hur en lösning skulle se ut när det gäller Nigeria. Det är väl inte möjligt att här presentera en sådan. Jag bara säger det som ett understrykande av vikten att man verkligen försöker åstadkomma vapenstillestånd, fredsförhandlingar och slut på dödandet. Jag kan nämna — om inte utrikesministern vet det redan — att så pass nyligen som i förrgår hölls det debatt i engelska underhuset. I den debatten yttrade förre engelske utrikesministern sir Alec Douglas-Home — alltså en man som rimligen borde veta vad han talar om — att han för sin del ville kräva initiativ till eld upphör i Nigeria, initiativ som skulle tagas inom Förenta Nationerna. Är det då orimligt att vi arbetar på ungefär samma sätt? Är det orimligt att vi åtminstone klarlägger inför världen att vi icke kan stödja den opinion som har kommit till uttryck inom OAU och som innebär att man skall låta allting bara fortvara som det är.

Herr talman! När utrikesministern talade om framtiden och regeringens förhållande till utrikesnämnden kunde man inte undgå att få det intrycket att han svävade på målet. Han talade visserligen om svårigheten att erkänna Nordkorea och om att Östtyskland inte var aktuellt, men ett besked om att det såvitt han kan bedöma inte finns några möjligheter för en svensk regering att erkänna dessa länder utan att först tala med utrikesnämnden fick vi inte, herr talman. När det gäller hjälpen till Vietnam hade jag svårt att fatta vad utrikesministern egentligen menade. Jag fick det intrycket — kanhända var det fel — att utrikesministern nu svävade litet på målet när det gällde frågan huruvida hjälpen för att bygga upp Vietnam absolut måste ligga inom ramen för u-hjälpen. Det väsentliga var enligt hans mening att hjälpen kom till nyttig användning etc. Om jag fattade honom riktigt, innebar det en liten uppmjukning av regeringens ståndpunkt. Det tycker jag var bra, och då skall jag inte yttra mig mera på den punkten. Utrikesministern jämförde också förhållandena i Vietnam och i Biafra. Han sade att det var hemska lidanden i båda fallen, och det ber jag att få instämma i. Han hade dock en kommentar beträffande Biafra som jag inte riktigt förstod. Han sade att det ju är gamla ryska Iljusjinplan som bombar civilbefolkningen. Jag vet inte om han menar att det var en tröst för dem som bombas att det var gamla plan som utförde bombningen. Jag kan inte tänka mig det, men jag förstår annars inte vad som var finessen i inlägget från utrikesministerns sida. Utrikesministern sade också att man inte får tillvita den svenska regeringen att den inte vill ha en fredlig lösning. Nej, vem i all sin dar har gjort detta? Varför fäller man ett sådant yttrande? I varje fall i riksdagens första kammare har jag aldrig hört att någon riks dagsman, vilket parti vederbörande än har tillhört, har fällt ett sådant yttrande, att en svensk regering inte vill ha en fredlig lösning av en konflikt. Vad har vi sagt i riksdagens första kommare här i dag? Jo, vi har ställt frågan hur den svenska regeringen vill bidra till ett försök att få en fredlig lösning. Jag har full förståelse för att utrikesministern har litet svårt att diskutera en del frågor med ledning av anteckningar. Därför skall jag på vissa punkter inte pressa honom. Anteckningarna var kanske litet kortfattade eller skrivna med en ungefär lika dålig handstil som min. Jag vet inte om det är så, men i så fall kan det vara mycket svårt att tolka dem. Beträffande utrikesministerns påstående att jag skulle ha sagt att statsminister Baunsgaard är dådkraftig vill jag framhålla att jag inte uttryckt mig så. Jag har gjort ett mycket försynt uttalande. De utmärkta stenograferna har antecknat att jag sade: »Jag noterar med intresse att den danska regeringen upplever situationen på samma sätt som vi inom oppositionen gör och har uttalat sig för förnyad prövning av möjligheterna att göra en insats.» Den uppfattningen tycks även utrikesministern ha nu. Jag överlåter alltså åt utrikesministern själv att avgöra vem som är handlingskraftig och vem som inte har någon handlingskraft alls. Men den viktigaste punkten i detta sammanhang är det jag försökte belysa i mitt första anförande, nämligen att utrikesministern Torsten Nilsson så bundit sig vid den ståndpunkt som majoriteten av de afrikanska staterna har intagit att detta har lett till en viss handlingsförlamning. När därför utrikesministern säger att han mycket gärna vill göra någonting, men samtidigt påpekar att man inte kan ta upp denna fråga om man inte får majoritet i FN, tycker jag att utrikesministern har bundit sig på ett olyckligt sätt. Det är inte bara så att han inte anser sig kunna ta upp frågan i FN, utan han har också bundit sig vid de afrikanska staternas argumentering.

Han fortsätter nämligen: »Varför denna orkestrerade klagan om den inte hade kolonialistiska orsaker? Dessa organisationer manipulerar och hjälper förfäktarna av secessionen i Nigeria.» Jag vill inte ett ögonblick påstå att utrikesministern tycker om denna argumentering. Men det är just när han säger att eftersom de afrikanska staterna anser att vi skulle vara kolonialismens förkämpar om vi föreslog att FN skulle ta upp frågan som han kommer i en situation i vilken jag inte tycker det är lämpligt för en svensk utrikesminister att befinna sig. Jag poängterade också att efter det här citerade anförandet begärde president Kaunda, vilkens land har erkänt Biafra, att inte bli vicepresident i den afrikanska organisationen, därför att han genom Boumediennes anförande inrangerats i imperialistiska staters grupp. Herr utrikesminister! Vi kommer inte ifrån att den svenska regeringen bundit sig för denna ståndpunkt så länge den inte säger att vi kanske kan ta upp frågan i FN även om det inte är möjligt att få majoritet där. Att ta upp frågan i FN är ändå ett sätt att skapa opinion, och om utrikesministern gör ett uttalande i den riktningen tror jag att vi kommer att bli mer eniga än vi är nu,
Herr talman! Riksdagen behandlade frågan om Nordvietnams erkännande efter motioner som väckts under förra året. Såvitt jag minns var utskottsutlåtandet enhälligt, och riksdagen beslutade att det inte var lämpligt — i den situation som de två delarna av Vietnam befann sig — att göra ett erkännande. Det är det senaste uttalandet som gjorts av riksdagen, och jag åberopar detta för att visa att denna fråga är speciellt känslig. Riksdagen har endast haft att behandla frågor om erkännande av tre stater — Vatikanstaten, som är något speciell, Östtyskland och Nordvietnam. Det visar att man inte kan likställa alla erkännanden. Det väcks inga motioner om att erkänna vissa nya länder, utan sådana erkännanden sker mer rutinmässigt. Jag vill understryka att detta var någonting speciellt. Det är dock så att när två länder är invecklade i krigshandlingar har vi alltid varit särskilt känsliga för vad vi företagit oss, och det är därför vi anser att det hade varit lämpligt att höra utrikesnämnden, eftersom det fanns möjlighet till detta. Jag vet inte om utrikesministern glömde bort att ta upp frågan om nordiskt samråd i erkännandefrågan. Jag tror att han nämnde att han också skulle säga någonting om varför det inte förekom något nordiskt samråd i denna fråga. Han sade strax efteråt beträffande den danska framställningen i fråga om Biafrakonflikten att det är otänkbart att man inte på ett ministermöte skulle ta upp frågan om Biafra, Vietnam osv. Men här var det tydligen tänkbart att ha ett ministermöte utan att tala om huruvida man skulle erkänna Nordvietnam. Det kanske vi får ytterligare upplysningar om sedan. Jag har inte så många invändningar mot utrikesministerns långa tal om Biafra, men jag tycker att det har bevisats väl många svårigheter att ingripa. Det har ju förekommit att FN ingripit i så dana fall. Trots artikel 2: 7 har man ingripit i fråga om Sydafrika, de portugisiska kolonierna och Algeriet. När Frankrike hade hand om Algeriet var anmärkningarna så hårda att Frankrike temporärt lämnade Förenta Nationerna, liksom Sydafrika. Det har ingripits i Ungernkonflikten och tillsatis en speciell kommission med sir Leslie Munroe på Nya Zeeland som ordförande. Det står också i artikel 99 i FN:s stadga, såvitt jag minns, att generalsekreteraren har möjlighet att rapportera till säkerhetsrådet när något hotar freden. Det förekom i fråga om Laos, där det vid ett tillfälle tillsattes en kommission. Situationen i Nigeria kan dock förändras på ett sådant sätt att det finns vissa möjligheter att ingripa. Så snart ett tillfälle yppas skall naturligtvis Sverige på allt sätt försöka medverka och inte se det alltför pessimistiskt. Det hoppas jag att utrikesministern instämmer i. En fråga som kanske borde diskuteras är den rädsla som ibos har för att bli rent av utplånade. Det skulle i så fall kunna ha något att göra med Genosidekonventionen. Jag har den inte tillgänglig. Men det skulle innebära någonting sådant om man skulle utplåna en hel del av ett folk.

Herr talman! Utrikesministern sade att det var förenat med stora svårigheter att uppnå fred. På den punkten, herr utrikesminister, är vi överens. Men sedan kommer något som vi inte är överens om efter det intryck man nu återigen fått bestyrkt av utrikesministerns anförande. De afroasiatiska staterna, framför allt de afrikanska, är emot att konflikten tas upp i FN, och för denna ståndpunkt böjer sig den svenske utrikesministern. Han kan inte tänka sig att man tar upp problemet så länge man inte är säker på att få majoriteten med sig. Det är den enkla slutsats man kan dra av utrikesministerns anförande. Herr Virgin, herr Bengtson och jag har gett exempel på personer som också har sysslat med FN, även på regeringsuivå, och som har en annan mening. En person som inte är citerad här i debatten är utrikesminister Nilssons egen danska kollega, som varit både utrikesminister och statsminister. Han har sagt: Varför skall vi inte ta upp detta i FN, även om vi inte får majoritet första gången? FN är ett världsparlament, där man alltså kan ta upp saker som man på sikt kan nå resultat med, även om man inte når det första gången. Man kan inte ta upp alla ting, men här har vi ju sett en katastrof som har blivit värre och värre. Då finns det en anledning att ta upp problemet. Det är den politiska viljan som är avgörande; det är alldeles uppenbart. I min förra replik hann jag inte ta upp vad utrikesministern sagt beträffande förbindelserna med USA, och jag vill därför nu mycket kortfattat kommentera det. Jag markerade i mitt första inlägg att det verkligen är nödvändigt att uppnå förståelse för den svenska utrikespolitiker: — inte minst förståelse hos stormakterna. Om vi skall ha en chans att lyckas måste de fatta vad det är vi gör. Nu beklagade utrikesministern, om jag förstod honom rätt, att det har uppstått missförstånd i USA. Jag har inte i dag diskuterat anledningarna till dessa missförstånd. Utrikesministern ansåg att detta var besvärligt att ställa till rätta — det tror jag också! Vi kommer kanske tyvärr att få erfara konsekvenserna av dessa missförstånd. »Om det herr Dahlén syftar till är saklig information», sade herr Nilsson, »så är vi överens.» Då ställer jag frågan: Vad har regeringen gjort för att undanrboja de missförstånd som har uppstått? Vad har regeringen för program för att ytterligare se till att vi får bort de missförstånd som råder i USA och som utrikesministern och jag tydligen är överens om är beklagliga. Det kan inte räcka med att bara säga att det är svårt att komma till rätta med dessa missförstånd; det är en alltför enkel slutsats. Regeringen har ju skyldighet att ha ett program. Sedan skulle jag vilja säga att det vore bra om utrikesministern kunde klargöra för alla sina kolleger i rege ringen att när missförstånd uppstått gäller det att se till att både ståndpunktstaganden och uttalanden kring svenska ståndpunkter för åtminstone den närmaste framtiden göres på ett sådant sätt att inte missförstånden förvärras.

Herr talman! Utrikesministern kritiserade mig för att jag ville läxa upp honom. Det var faktiskt inte min avsikt att göra det. Min avsikt var att instämma i uttalandet att man alltid skall söka fredliga lösningar först och främst. Om jag instämde med stor kraft, var det faktiskt inte meningen att just det skulle tas som kritik. Utrikesministern säger att felet är att verkligheten inte vill rätta sig efter vår diktamen. Rent allmänt måste jag naturligtvis säga att i den mån verkligheten inte vill rätta sig efter en socialdemokratisk regerings diktamen så skall jag inte klaga på den saken. Men det är tråkigt att vi inte gemensamt skulle kunna diktera för verkligheten hur den borde kunna leda till fredliga förhållanden. Den fingervisning som utrikesministern efterlyste från vår sida för att komma till rätta med konflikten är naturligtvis svår att lämna. Ingen kan rimligen förneka att besvärligheterna är stora. Men vad vi tycker och vad vi också har sagt är att Sverige borde utnyttja det som vi kan ha kvar av inflytande gentemot de afrikanska länderna till att utöva påtryckning till lösningar som åstadkommer vapenstillestånd, även om det skulle minska vår popularitet i de kretsarna. Den omständigheten att president Nixon inte har velat utöva sådan verksamhet är verkligen inte relevant för oss. Att Amerika inte kan ta på sig kritiken för kolonialistiska och imperialistiska strävanden i Afrika kan man förstå, men det är inte ett bekymmer som gäller oss. Vad vi alltså har anmärkt mot är vad som kommer till uttryck inte minst i utrikesutskottets utlåtande, nämligen att förutsättningen för insatser från vår sida skall vara att majoriteten av afrikanska stater ställer sig bakom dem. Sedan säger utrikesministern att svenska insatser skulle kunna leda till att den humanitära hjälpen inte längre skulle kunna fortsättas. Jag tror inte att det är på det sättet. Det finns ingen sannolikhet för det. Den omständigheten att den federala regeringen medger hjälpsändningar till Biafra grundar sig såvitt jag kan förstå på en politisk bedömning av värdet i att inte utmana världsopinionen. Den inställningen påverkas nog inte av våra åtgärder. Slutligen säger utrikesministern att målet är att hjälpa den svältande befolkningen i Biafra. Vi vill formulera det så att målet är att återvinna fredliga förhållanden i Biafra.

Herr talman! Beträffande utrikesministerns fråga om möjligheterna att ta upp Nigeria—Biafra-frågan i FN vill jag säga att jag inte tror att de möjligheterna är särskilt stora. Det enda jag har velat framhålla här är att man skall beakta varje möjlighet som eventuellt yppar sig att ta upp frågan. De tre möjligheter som finns är för det första att om t.ex. vapenleveranserna skulle trappas upp — vilket vi skall hoppas inte sker — så att de rent av skulle betraktas som hot mot freden i världen så har generalsekreteraren möjlighet att rapportera det till säkerhetsrådet så att frågan kan tas upp där. Den andra möjligheten är att man skulle försöka få upp frågan på FN:s föredragningslista, men det är klart att detta kan erbjuda svårigheter. Vi har dock från svensk sida vid några tillfällen startat aktioner som vi vet hade mycket små utsikter att få någon framgång i Förenta Nationerna, t.ex. när vi tillsammans med Danmark tog upp befolkningsfrågan. Det mötte ett våldsamt motstånd från de katolska länderna. Vi har arbetat under flera år för att få bort dödsstraffet, och vi har i detta fall fått gå mycket försiktigt fram. Men det är ju här fråga om opinionsyttringar, och det är väl tänkbart att vi kan nå resultat även på den vägen. Vidare finns det en tredje möjlighet. Jag tror inte att utrikesministern alldeles riktigt kommer ihåg hur det förhöll sig i Kongofrågan. Men i detta fall var det sannolikt så, att det var regeringen i Kongo som begärde Förenta Nationernas ingripande. Vi har inte stora förhoppningar att den nigerianska regeringen skall begära ett sådant ingripande, men om det mot all förmodan skulle bli så att denna regering skulle komma med en sådan begäran, är det ju en möjlighet som bör tillvaratas. Jag har sålunda inte alls kommit med några hårda påståenden, som utrikesministern förstår, utan jag har bara velat hålla vägarna öppna så att man kan tillvarata varje möjlighet som yppar sig till lösning av problemen, och jag tror att många instämmer i den tanken.

Herr talman! Två mycket korta kommentarer. Utrikesministern sade att vi börjar närma oss varandra därför att nu tycker oppositionens talesmän att frågan om Biafra är svår. Herr utrikesminister! En av mina första kommentarer i dag var just uttrycket: Visst är detta en svår fråga. Min andra kommentar gäller missförstånden i USA. Utrikesministern sade att det är svårt för en pressattaché att klara upp allt arbete, träffa alla tidningsmän etc. Om nu detta skulle vara den avgörande orsaken till att missförstånden inte är uppklarade, vilket jag ifrågasätter, så har den revolutionära tanken tydligen inte slagit utrikesministern att man tillfälligt kunde dubblera pressattachétjänsten.

Herr talman! Regeringens utrikesdeklaration ger vissa infallsvinklar till den internationella situationen. Man kan också tänka sig andra. Exempelvis kan frågan ställas hur man allmänt bör beskriva världens politiska tillstånd i dag. I det sammanhanget är många generaliseringar möjliga. Det gäller att finna generaliseringar som riktar uppmärksamheten på de mest väsentliga dragen och mest väsentliga skillnaderna mellan olika samhällssystem, stater och statsgrupper. En vanlig generalisering är att världen i dag är uppdelad i en kapitalistisk och en socialistisk del, som oförsonligt står emot varandra. Ingen beskrivning kunde vara mer missvisande. För det första består den del av världen, som i detta sammanhang kallas den kapitalistiska, av stater på de mest växlande utvecklingsnivåer och med de mest växlande typer av samhällssystem. Det är föga meningsfullt att föra in dem under en gemensam kapitalistisk formel. Marknadsekonomin kan spela en större eller mindre roll i deras hushållning. Staten kan ha ett större eller mindre inflytande på den ekonomiska utvecklingen, och inbördes kan staterna befinna sig i de mest skiftande former av beroende och påverkan. För det andra är beteckningen socialistiskt grovt missvisande för den andra del av världen som vanligen avses. Socialism som begrepp kan ges växlande tolkningar, men historiskt sett har detta varit beteckningen på rörelser som i olika former velat skapa ett verkligt folkligt inflytande över produktionssystemet och samhället. Samhällsordningar som utestänger folket från ett reellt inflytande bör inte rimligen kallas socialistiska, även om deras företrädare själva gör anspråk på en sådan beteckning. Det nu gällande socialdemokratiska partiprogrammet ger besked på den punkten. Där beskrivs världens tillstånd i följande ordalag: »Samtidigt som den politiska demokratin blivit erövrad och befäst i en del länder har den för längre eller kortare tid undertryckts av diktaturregimer i en rad andra länder. I många fall har dessa regimer sagt sig företräda det ena eller andra slaget av socialism, medan de i själva verket givit en liten grupp människor makt att förtrycka det stora flertalet. Historien har gång på gång bekräftat att ingen socialism är möjlig utan demokrati och att förändringar av det ekonomiska systemet, som inte åtföljs av demokratisk kontroll, endast utmynnar i nya former av tyranni. Socialdemokratin har ingenting gemensamt med dessa diktaturregimer, bur ofta de än missbrukar begreppet socialism.» Den tolkningen i partiprogrammet kan naturligtvis bestridas av andra än socialdemokrater, och i själva verket finns så många krafter som har intresse av att bibehålla en missvisande rubricering att det väl finns föga hopp om ändring av ett utbrett språkbruk. Här i landet har oppositionen sedan länge talat om »de socialistiska partierna» och en del människor på den andra kanten, som inte genomskådat avsikten med denna hopkoppling av demokratisk socialism och kommunism, använder aningslöst samma terminologi. I dagens värld skulle en konsekvent tillämpning av detta språkbruk leda till den något besynnerliga slutsatsen att det skulle finnas något slags gemensam ideologisk nämnare för Tage Erlander och Mao Tse-tung. Man kommer väl verkligheten något närmare om man talar om den kommunistiska världen till skillnad från den icke-kommunistiska. Men också en sådan generalisering har med tiden blivit alltmer otillfredsställande, eftersom den innebär att man använder en gemensam beteckning för regimer som har råkat i allt hårdare inbördes motsättningar och på hemmaplan kan uppvisa högst betydande skillnader. Om vi får tro på allt vad representanter för dessa regimer säger om varandra skulle det i själva verket inte finnas några riktiga kommunistiska stater numera — bara imperialistiska, fascistiska eller allmänt reaktionära regimer som med orätt kallar sig kommunistiska. Låt oss då, herr talman, leta efter generaliseringar som ger en tydligare bild av vilken sorts värld vi lever i. Det politiska språket ger oss därvidlag föga vägledning, men jag tror att man kan komma ett stycke på väg om man plockar fram det gamla fina uttrycket »privilegiesamhälle». Det kan då konstateras att en överväldigande majoritet av världens befolkning lever i olika typer av privilegiesamhällen, vilka ideologiska etiketter deras ledare än lagt sig till med. De privilegierade grupperna i dessa samhällen kan ha olika slags historisk och social förankring. De kan utgöra ett ekonomiskt eller utbildningsmässigt överskikt. De kan i övervägande grad bygga på militära maktmedel. De kan hållas samman av en officiell ideologi med revolutionära eller antirevolutionära förtecken. Gemensamt för den stora massan av människor i dessa länder är i varje fall att de i realiteten står utanför de avgöranden som bestämmer deras tillvaro. Detta gäller länder på mycket skilda ekonomiska utvecklingsnivåer och med mycket olika historisk bakgrund. Det är bara i ett fåtal länder man kan tala om ett verkligt folkligt inflytande över politiken. Denna grupp av länder sammanfaller inte med den grupp som vanligen betecknas såsom demokratisk, även om den i huvudsak återfinns inom denna större grupp. Det är i och för sig ett privilegium att leva i ett land där mycket av det gamla privilegiesamhället undanröjts och folket fått ett verkligt inflytande. Sverige tillhör dessa länder. Ställer man sedan frågan hur det skall bli möjligt att rasera eller omforma de olika typer av privilegiesamhällen som alltjämt dominerar världen, riskerar man minst två misstag. Det ena är att man utan vidare försöker överflytta de historiska erfarenheterna från ett land som Sverige till länder med helt andra förutsättningar. Det andra, inte mindre allvarliga, misstaget är att föreställa sig att utvecklingsmönstret på alla punkter måste skilja sig från vårt eget. Det har börjat bli litet för lätt att ta ordet revolution i sin mun, när man varken klargjort vad man konkret menar med uttrycket eller på allvar undersökt vilka förutsättningar det finns för något som förtjänar beteckningen revolution i olika slag av privilegiesamhällen. Jag är för min del inte lika uppskrämd som herr Kilsmo av detta moderna revolutionsprat. Jag finner det snarast något naivt och okunnigt. Alltför många verkar i dagens debatt blinda för den enorma variationsrikedomen i samhällenas utveckling och tycks nöja sig med skolboksreminiscenser av den franska revolutionen 1789, som var en produkt av en mycket speciell politisk och social situation i 1700-talets Frankrike. Det är en form av schematism. En annan är den som här i debatten har företrätts av herr Kilsmo, vilken tycks Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik vilja göra gällande att revolutioner aldrig kan främja friheten. Han säger att den franska revolutionen inte ledde till frihet. Han glömmer därvid bort att den ändå på sikt gav impulser till en frihetlig utveckling i vår världsdel samtidigt som frihetens idéer på andra vägar parallellt sökte sig fram i olika länder. Herr Kilsmo visar upp en liknande dogmatik när han vänder sig mot vad som numera kallas nationella befrielserörelser. Han hävdar att de rörelser som verkat under senare årtionden inte lett fram till demokrati och frihet. Han glömmer då att den nationella frigörelsen ändå alltid måste utgöra den första etappen i en utveckling som på längre sikt kan leda fram till demokrati. Ingen demokrati kan växa i länder som lever under främmande förtryck. Det franska väldet i Algeriet, som herr Kilsmo påminde om, förmådde inte under 130 års tid skapa förutsättningar för en algerisk demokrati. Hur föreställer man sig då att demokratin skall springa fram fullvuxen efter sju års blodigt och tragiskt krig? En seger för FNL i Sydvietnam innebär i och för sig ingen garanti för en direkt övergång till något som kan betecknas som demokrati i vår mening. Men det vore helt verklighetsfrämmande att föreställa sig att demokratin skulle kunna blomstra i närvaro av en halv miljon amerikanska soldater. Jag tror för min del inte att Mocambique blir en demokrati dagen efter befrielsen från Portugals herravälde, men jag är övertygad om att den nationella befrielsekampen i Portugals kolonier har betydelse för dessa områdens utveckling på lång sikt. Jag tror också att den har betydelse för demokratins framtid i Portugal självt, liksom omvänt en demokratisk utveckling i Portugal kan tänkas främja koloniernas frigörelse. Schematänkandet i internationella frågor är i själva verket enligt min mening uttryck för ett otillräckligt intresse för och ett otillräckligt engagemang i de djupt allvarliga problem det här rör sig om. En sådan schematism kan man möta i växlande politiska läger — det har vi fått exempel på i dag — och den måste överallt bekämpas, om vi någonsin skall komma fram till en realistisk bild av den värld som omger oss och som vi i varje fall tack vare massmedia blivit alltmer medvetna om. Jag har sagt att vi inte kan undvara generaliseringar i försök att beskriva världen, och det här kanske låter som en motsägelse. Men vi måste hela tiden hålla i minnet att generaliseringarna bara får vara hjälpmedel vid försöken att uppfånga den mångfasetterade bilden. Det dilemma som möter oss när särskilt ungdomen i vårt land vill göra utrikespolitiken till instrument för en kamp mot privilegiesamhällen av olika typer är att en av utrikespolitikens centrala uppgifter ändå måste förbli att bevara freden mellan staterna, oberoende av deras inre struktur. Strävandena att förbättra världen omkring oss kan med andra ord komma i konflikt med strävandena att trygga freden. Skärper man de internationella motsättningarna, lär för övrigt inte heller utsikterna att positivt påverka andra länders utveckling i allmänhet förbättras. Våra medel att påverka dessa andra länder är under alla förhållanden begränsade. Genom kritik och opinionsbildning kan vi kanske uppnå en del. Flera talare har i dag påmint om vikten av opinionsbildning i rasfrågorna. Den är viktig, och den kan lämpligen kompletteras med att vi själva så snabbt som möjligt skapar förutsättningar för en svensk ratificering av FN:s konvention mot rasdiskriminering. Genom Öppenhet för kontakter och sakligt samarbete med andra länder kan vi samtidigt i andra fall tänkas uppnå väl så mycket som genom opinionsbildning. Ett samhälle som vårt där man lyckats rasera åtskilliga privilegier har sannolikt de största möjligheterna att inverka på andra länder i samma riktning, om det i stället för att isolera sig visar sig berett att i växande utsträckning delta i det mellanfolkliga umgänget. Vilken betydelse vårt exempel kan tänkas ha, i den mån det är ett exempel, är omöjligt att säga. Låt oss ändå inte avstå från de möjligheter som vi kan ha att påverka världen omkring oss genom att leva med världen, i världen och inte 1 förnäm avskildhet, inkrökta kring våra egna problem!

Herr talman! Det var herr Björks kritiska inställning till min förskräckelse som lockade mig att begära ordet, men så förskräckt är jag nog inte i den mening som herr Björk syntes göra gällande. Min oro bestod i uppfattningen att om regeringen i Sverige ger efter för dessa besinningslösa vänsterelement, så kan de en vacker dag komma att begära regeringens huvud på ett fat, och det är det jag inte önskar. Jag hoppas att inte heller herr Björk önskar att så skall bli fallet. Jag vill instämma i herr Björks uttalande att nationell befrielse är en första förutsättning för demokratisk utveckling. Då använder vi uttrycket nationell befrielse för befrielse från kolonialism. Det råder ingen tvekan om detta. Jag vill också instämma i en del annat som herr Björk nämnde. Han sade att FNL:s seger inte är någon garanti för demokrati. Nej, det skall alla veta. FNL:s seger kommer med 100 procentig visshet att bli en garanti för en ännu värre diktatur än den vi nu har i Sydvietnam. Vad jag byggde mitt resonemang beträffande upprorsrörelserna på var att jag ställde frågan: Finns det något exempel på att en revolution utom den amerikanska lett fram till en verklig demokrati? Jag träffade efter mitt anförande här en verklig historiker i riksdagen och frågade honom om detta. Jag har själv funderat länge på den här saken, men när han fått fundera en stund sade han: »Jag känner inte till något sådant exempel.» Det skulle vara intressant om herr Björk kunde finna något exempel. Jag är bara ute efter upplysning och inte efter någon polemik på denna punkt. Det visar sig att revolutionerna inte leder till demokrati. Man hade väl kunnat fordra att något slags demokrati funnits i Sovjetunionen efter 50-årig diktatur.

Herr talman! Inte behöver vi gå och vänta på, herr Kilsmo, att dessa besinningslösa extremistgrupper skall kräva regeringens huvud på ett fat. Det har de redan gjort, men regeringen sitter där den sitter. Det har inte heller alls förhållit sig så att regeringen skulle ha fallit undan för dessa grupper. Den har tvärtom tagit mycket bestämd ställning. Detsamma gäller regeringens anhängare. Jag hörde till dem som påtalade de första angreppen mot mötesfriheten här i landet. Herr Kilsmos oro på denna punkt är mycket svagt grundad. Jag noterar att herr Kilsmo nu slår till reträtt från vad han tidigare har anfört om nationella befrielserörelser, men jag är något förvånad över hans tvärsäkerhet när han vill påstå att det utpräglade privilegiesamhälle som existerar i Sydvietnam skulle komma att efterträdas av ett ännu värre förtryck efter en tänkbar seger för FNL. Vilka hypoteser man än har förefaller det som om FNL skulle ha en väsentligt starkare folklig förankring än de män som styrt Sydvietnam under senare år. Herr Kilsmo frågar mig om det finns något exempel på att revolution lett fram till demokrati. Nej, det förhåller sig väl i allmänhet inte så att en blodig revolution — det är det vi tänker på i detta sammanhang — omedelbart skall kunna avlösas av en demokratisk ordning präglad av tolerans och lag lydnad. Det är inte särskilt sannolikt att det skall gå på detta sätt. Vi tvingas dock konstatera att mänsklighetens historia i ofantlig utsträckning präglats av våldsamma inre uppgörelser och att på sikt vissa av dessa uppgörelser ändå lagt grunden för ett mänskligare och bättre samhälle med starkare folkligt inflytande. Inte ens den svenska historien har alltid varit fullt så fredlig som under det senaste århundradet. Det är således en typ av dogmatik att säga att revolution är den enda lösningen av alla möjliga länders problem. Det är en annan typ av dogmatik att säga att en kanske oundviklig revolutionär utveckling inte ens på lång sikt skall kunna få några positiva konsekvenser.

Herr talman! Frågeställningen är, herr Kilsmo, enligt min mening över huvud taget inte huruvida man i en nära framtid skall räkna med en demokrati i vår mening i sydöstra Asien. Det var detta jag framhöll. Jag har besökt den delen av världen vid ett eller annat tillfälle och är tämligen övertygad om att med hänsyn till hela dess historiska bakgrund skall vi inte räkna med en demokratisk ordning där av det slag som vi själva är vana vid annat än på tämligen lång sikt. Det gäller således en jämförelse mellan regimer med mer eller mindre stark folklig förankring utan att de fördenskull skall betecknas som västerländskt demokratiska. Trots herr Kilsmos försäkringar måste jag nog vidhålla att det inte finns något belägg för att den eller de regimer som behärskat Sydvietnam sedan år 1954 skulle ha någon särskild folklig förankring. Herr Kilsmo talar om att 80 procent stöder den nuvarande regimen, Ja, efter Geneéveuppgörelsen lyckades Diem, amerikanarnas protegé, i en s.k. folkomröstning samla en ännu högre procentsiffra bakom sig. Den fortsatta utvecklingen visade klart att han i realiteten var totalt isolerad från de stora folkmassorna. Jag är återigen häpen över herr Kilsmos tvärsäkerhet, när han talar om att FNL helt dirigeras av Nordvietnam. Kritiska amerikanska historiker och forskare av olika slag har ju med tiden börjat ge en mycket mer nyanserad bild av dessa sammanhang.

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att vi i riksdagen får en ordinarie utrikespolitisk debatt om året. Till grund för den debatten presenterar regeringen en deklaration, vilken jag förmodar att regeringen menar att vi i kamrarna skall intressera oss för; vi skall ta intryck av de synpunkter som anförs och vi skall anföra eventuella kritiska synpunkter på vad regeringen har att via riksdagen framföra till svenska folket. Det är under sådana förhållanden utomordentligt svårt och påfrestande att ge sig in i en utrikespolitisk debatt, när man tillhanda hålles ett exemplar av regeringens deklaration ungefär en halv timme innan debatten skall börja. Vi har fått ett sådant papper i dag, på vilket det uttryckligen står att det är ett förhandsexemplar; det får inte publiceras innan deklarationen avgivits onsdagen den 26 mars. Så mycket förtroende har regeringen dock inte för kamrarnas 1edamöter att den kan dela ut detta papper dagen före debatten, så att det finns en rimlig chans att ordentligt ta del av vad regeringen har att säga. Jag tycker att detta just med tanke på att vi har utrikespolitisk diskussion så sällan är beklagligt, och jag tycker att det på den punkten borde bli en ändring. Jag har efterlyst en sådan tidigare, och jag efterlyser den en gång till. I utrikesutskottets utlåtande nr 2, som jag nu i första hand kommer att ägna min uppmärksamhet och ta till utgångspunkt för vad jag har att säga, talas det om »— — — den aktivering som allmänt präglar den svenska utrikespolitiken under senare år». Detta är nog så riktigt och även viktigt men enligt min mening också från viss utgångspunkt beklagligt konstaterande. Under en följd av år har jag i olika debatter pekat på det förhållandet att den svenska utrikespolitiken på ett smygande sätt håller på att ändra karaktär. Gradvis och steg för steg har en upptrappning ägt rum från en försiktig, kanske ibland mycket försiktig och återhållsam politik under förre utrikesministern Undéns ledning till en alltmer internationellt utmanande utrikes politik under triumviratet Nilsson Palme-Myrdals ledning. I den publikation »Utrikesfrågor» som lagts på våra bänkar framstår för läsaren. mindre det självklara faktum att excellensen Nilsson har de flesta anförandena återgivna än ett helt annat förhållande: Hur många anföranden har inte statsrådet Myrdal fått publicerade, och hur långa och demonstrativa sådana har inte herr Palme fått införda? Det har inte tagit många år att ge nomföra övergången till en utrikespolitik, som jag befarar att man snart kan komma att bli tvungen att kalla aktivistisk. Det är i sanning betecknande att vi i den motion, som från vårt håll avgivits måste betona, att den enighet som hittills rått och som hela vårt parti, även jag, betraktar som eftersträvansvärd och gagnelig för vårt folk, har till villkor att samarbete och samråd om utrikespolitiken ökar, vilket i klartext betyder att detta för närvarande inte är bra. Det har sagts vid flera tillfällen under den debatt som förekommit i dag. Det är också betecknande att reservationer, visserligen blanka, föreligger för första gången på mycket länge. Om vi nu håller på att glida isär är felet inte — som herr Virgin har understrukit — vårt partis. Felet ligger helt och uteslutande på regeringspartiets aktivisering av utrikespolitiken i den riktning som skett. Under beteckningen »ingen åsiktsneutralitet> har vårt utrikespolitiska handlande aktiverats, det är innebörden av vissa ord i regeringens deklaration. Men bakom detta skönjes allt tydligare en benägenhet att ta ställning för vissa politiska rörelser, som uppträder under beteckningar såsom fria demokratiska folkfronter och liknande, för att sedan när dessa satt sig fast i sadeln som diktaturer erkänna dem med motiveringen att de behärskar sina länder helt och fullt. Att kontrarevolutionära rörelser inte stöds, framgår av ett avslöjande uttalande på s. 4 i stencilen av regeringsdeklarationen, där det heter att Sverige med intresse och sympati följde utvecklingen i Tjeckoslovakien. »Framför allt gällde detta strävandena att inom ramen för ett kommunistiskt system öka människornas frihet.» Detta uttalande får stå för regeringens del. Jag har ingen sympati alls för ett kommunistiskt system, men för regeringen är det angeläget att framhålla att den inte vill ta avstånd från ett kommunistiskt system. Det är bara inom ramen för en kommunistisk diktatur, som litet större frihet för människorna ses med blida ögon. Men för all del — inga angrepp på diktaturen när den är i kommunistisk tappning, det tycks vara regeringsdeklarationens mening. Men då skall man heller inte åberopa höga demokratiska ideal.

Det lär svårligen kunna bestridas, att den schweiziska neutralitetspolitiken ännu för ett tiotal år sedan framstod som ett ideal för den övervägande delen av svensk opinion, just för den utpräglade moderation i umgänget med andra folk, som kännetecknade dess tillämpning i praktiken. Så sökte också vi leva då, men så lever vi inte i dag — tyvärr! Ingen behöver betvivla önskan hos vårt folk att få stå utanför ett krig, om ett sådant skulle komma inpå våra gränser och vara ett hot för oss. Det gör man heller inte utomlands. Men utomlands pågår kampen ständigt mellan folken och ibland leder den också till krigiska förvecklingar. Det är inte ägnat att förvåna att utlandet anser, vilket det faktiskt gör, att neutralitet då bör visas från vår sida, när utlandet befinner sig i krig och konflikter. Sådan neutralitet kommer bäst till uttryck genom visad objektivitet, förståelse och moderation i omdömena om andra folks handlingssätt. Jag undrar om det finns någon svensk regering, vars representanter fört ett så grovt språk mot andra folk och regeringar och t.ex. så ofta tagit ordet avsky i sin mun som den nuvarande gjort. Man bör då heller inte förvåna sig om utlandet inte sätter vår proklamerade neutralitet särskilt högt. Och detta kan bli nog så allvarligt i en ödesstund. Det kan emellertid också vara besvärande redan den dag som i dag är, om utlandet bibringas den uppfattningen att vårt land är på glid. Herr Virgin har här i dag deklarerat vårt partis syn på dess förhållande till den västerländska kultursfären och rättsuppfattningen, som inte bara borde vara rådande i vårt land utan också enligt min mening borde få slå igenom, på ett icke utmanande sätt, i vår attityd mot omvärlden. Jag har tidigare i år efterlyst åtgärder från regeringens sida för att förbättra vårt lands relationer till Förenta staterna. Något tillmötesgående i detta hänseende har inte visats från regeringens sida. Om förhållandet blivit mycket sämre, har jag svårt att med säkerhet bedöma, men det ser faktiskt ut, som om steget att upprätta en ambassad på Cuba närmast har ökat irritationen efter januari månad, när Nordvietnam erkändes. Varje gång som frågan om de amerikanska desertörerna i vårt land aktualiseras i någon form, föranleder det irriterade kommentarer hos den amerikanska allmänheten. Detta kan märkas inte bara av skriverier i pressen utan också genom brev och personliga kontakter mellan amerikaner och svenskar. Ännu är det kanske för tidigt att säga hur mycket de försämrade relationerna resultatmässigt påverkat handelsoch varuutbytet mellan USA och Sverige. Det är emellertid ostridigt att rapporter har inkommit som visat att klimatet för försäljning av svenska produkter blivit frostigt. Man vågar inte längre annonsera »Made in Sweden», något som vi tidigare varit så stolta över på grund av kvaliteten. Man törs inte bekänna att varan är svensk. Herr Jacobsson har redan i dag berört denna fråga och hänvisat till de erfarenheter som Exportföreningen haft — jag behöver inte uppehålla mig mer vid den saken. Jag vill emellertid för min del beklaga att relationerna med det land, som har så många svenskättlingar och så många anförvanter till medborgare i vårt land, blivit så försämrade som fallet synes vara. Jag hade hoppats att utvecklingen efter Nordvietnams erkännande hade kunnat vändas, men hittills har detta icke blivit fallet. Förvisso är detta ett problem, förklarade utrikesministern här före middagsrasten. Han bekräftade att det förekommit ett stort antal opinionsyttringar över hela den amerikanska kontinenten, som det varit svårt att tillrättalägga. Detta betyder ju ingenting annat än ett medgivande från utrikesministern av det, som jag anförde vid interpellationsdebatten med honom i januari, då utrikesministern gjorde gällande att förhållandet till Amerika var gott och att vi önskade goda förbindelser. Det har alltså visat sig vara en felbedömning! Det heter nu i utrikesutskottets utlåtande nr 2 — och liknande tankar återfinns i regeringsdeklarationen — att det är angeläget med vidgad och fördjupad information om utrikespolitiken. Jag antar att deklarationen avser att vara ett led i denna upplysningsverksamhet. Enligt utskottets mening bör redovisningen av utrikespolitiken vara allsidig och objektiv. Det säges uttryckligen, att den bör avse regeringens utrikespolitiska ställningstagande. Mot sistnämnda uttalande vill jag invända att det visserligen är angeläget för svenska folket att kunna följa vad regeringen gör på detta fält men att det också är viktigt att riksdagens mening blir känd, i all synnerhet när dess medlemmars uppfattning inte stämmer med regeringens på alla punkter. Det kan bespara oss många obehagliga överraskningar i framtiden. För att få en belysning av den påfordrade allsidigheten i regeringsdeklarationen skall jag peka på viktiga ut rikespolitiska frågor som angår oss och som inte alls eller alltför knapphändigt berörts i deklarationen. En sådan är otvivelaktigt våra relationer till USA. En annan viktig sådan är de utrikespolitiska — inte de ekonomiska — relationerna till Danmark och Norge. De har inte ansetts vara värda en enda rad, trots att Atlantpakten förutses skola förnyas i år och Danmark och Norge är med i denna under USA:s ledning stående pakt, alltså samma USA varmed våra relationer försämrats. I vissa pressorgan, särskilt i Norge, har tyvärr missljud avhörts. Om dessa sammanhänger med det förhållandet att Danmark och Norge till skillnad från oss icke för en alliansfri politik, vet jag inte, men jag anser att frågan kunde ha berörts, eftersom jag antar att det dröjer ett helt år till nästa utrikespolitiska deklaration. Det är när allt kommer omkring en för oss mycket viktig fråga vilken politik våra grannar för. Inte minst viktigt är detta i fråga om Finland som inte heller anses förtjäna ett enda ord till omnämnande. För min del undrar jag en hel del över hur förhållandena där gestaltar sig både gentemot Sovjetunionen och till oss samt Atlantpaktens länder — men som sagt därom inte ett ord. Vårt land har nyligen utsatts för ett, såvitt jag kan förstå, allvarligt spionageangrepp från östtysk sida. Fem rader ägnas den tyska frågan, men ingenting säges om hur beroende vi är av våra grannars interna förhållanden söder om Östersjön. Där hade en beskrivning verkligen varit på sin plats. Jag vill också nämna något om vad som i regeringsdeklarationen sägs om Mellersta Östern, som enligt deklarationen riskerar att bli en allt farligare härd för internationell spänning. Det är en uppfattning som är vitt omfattad, och jag kan givetvis inte jäva den. Jag tror att den är riktig. En sak vill jag ändå få sagd, och det är att Israel rimligen måste anses ha rätt att försvara sig. Egyptens och de andra arbastaternas krigsmål 1967 kunde inte lämna något tvivel om att Israel skulle bringas att upphöra som stat. Jag anser — i ljuset av våra erfarenheter från första och andra världskrigen — att det skulle ha varit en ytterst olycklig utveckling. Dess bättre gick det inte så. Man kan försöka föreställa sig vad som sedan skulle ha hänt i östra Medelhavsområdet om resultatet hade blivit att Israel försvunnit. Fred hade knappast varit det adekvata ordet. Det står alideles för stora intressen på spel där, för att stormakterna skulle ha kunnat sitta stilla, och det är också detta man nu fruktar när man talar om en allt farligare härd för internationell spänning. Varför skulle det vara speciellt farligt om inte förhållandet vore just det, att stormakterna är så djupt engagerade i detta område? Har regeringsdeklarationen ändå berört denna farliga punkt på världsarenan och framhävt ambassadör Jarrings viktiga uppgift, vartill han helt önskas framgång, så finns det däremot inte ett ord om Kina och konflikten mellan detta land och Sovjet. Det är också verkligt farliga saker. Jag skall givetvis inte ge mig in på några spekulationer, men så mycket borde enligt min mening understrykas, att Kina betyder enormt mycket för händelseutvecklingen i världen i dess helhet och att vad som händer i öster återverkar oändligt mycket mer även på oss än vad som pågår i en mängd små och medelstora stater, som regeringsdeklarationen ägnar ingående uppmärksamhet. Det är Sovjet som är utsatt för trycket nu, och Sovjet är vår granne. Allt som händer inom norra delen av östblocket har självfallet det största intresse för oss. Jag vill därför sluta med att upprepa vad jag tidigare framfört, att tidsläget synes mig motivera att vi ägnar mycket större uppmärksamhet åt oss mera näraliggande problem, såsom framför allt vårt förhållande till våra grannar.

Herr talman! Herr Åkerlunds inlägg berörde mångahanda ting, av vilka en del har behandlats i den tidigare debatten och andra, som han också framhåller, inte fått utrymme i regeringsdeklarationen, vilken i så fall skulle ha sprängt alla gränser. Jag har litet svårt att förstå att det skulle vara särskilt motiverat att den svenska regeringen kommenterade Danmarks och Norges relationer till NATO. Jag skulle för min del knappast uppfatta det som något uttryck för svensk finkänslighet gentemot våra grannar. Jag begärde dock ordet främst med anledning av herr Åkerlunds fullständigt befängda tolkning av en mening i deklarationen. Han har läst att vi följt utvecklingen i Tjeckoslovakien med intresse och sympati. »Framför allt gällde detta strävandena att inom ramen för ett kommunistiskt system öka människornas frihet.» Han försöker tolka detta så att regeringen och regeringspartiet skulle hysa en speciell önskan att bevara det kommunistiska systemet i Tjeckoslovakien och fruktar för att vända sig emot detta. Herr Åkerlund kan ju ändå inte vara omedveten om att det kommunistiska systemet påtvingades Tjeckoslovakiens folk efter Pragkuppen 1948 och att hela maktbalansen i Europa sedan dess inneburit att det inte varit möjligt för Tjeckoslovakien eller andra länder i denna del av världen att frigöra sig från detta system. Vi minns vad som hände när ungrarna i ett enda dramatiskt steg försökte övergå till en helt annan samhällsordning. Det kommunistiska systemet tillhör därför så att säga livets fakta, och mot den bakgrunden måste det väcka intresse och sympati när Tjeckoslovakiens ledare inom ramen för detta existerande system ändå strävar efter att öka människornas frihet. Nog måste den svenska regeringen ha rätt att notera detta intressanta faktum utan att behöva misstänkliggöras för sin hållning till demokratin. Herr Åkerlund kan ändå inte ha undgått att läsa i deklarationen, att demokratins ideal och värderingar har en fast förankring hos vårt folk.

Herr talman! Man kan ju inte göra mera än läsa den deklarationen som man har fått och försöka begripa vad där står.

Framför allt gällde detta strävandena att inom ramen för ett kommunistiskt system öka människornas frihet.» Det är bara att konstatera vad herr Björk helt riktigt gör, nämligen att den svenska regeringen är intresserad av en ökad frihet för människorna i Tjeckoslovakien, vilket vi också är. Här dras dock i deklarationen alldeles klart och tydligt en gräns, som säger, att det är fråga om frihet inom ramen för ett kommunistiskt system. Om man nu inte önskat binda sig vid ett kommunistiskt system, hade man enklast kommit undan problemet genom att utesluta de orden, men det har man inte gjort. Jag utgår naturligtvis från att även herr Björk kan läsa innantill.
Herr talman! När herrar Virgin och Åkerlund fått sova på saken kommer de nog båda att upptäcka att de i brådskan vid läsningen av den här deklarationen råkat ut för ett fullständigt måttlöst felfinneri. Om man uteslutit de där orden, hade man också uteslutit det intressanta och nya i denna situation — att regimen i ett land där maktpolitiska skäl gör det nödvändigt att bevara det kommunistiska systemet ändå strävar att öka människornas frihet.
Herr talman! Jag tycker inte att herr Björks senaste replik gör saken mycket bättre. Han säger att det av maktpolitiska skäl är nödvändigt att bevara det kommunistiska systemet. Med andra ord: man faller undan för Sovjets intressen.
Herr talman! Menar herr Åkerlund möjligen med detta att Sverige och den svenska regeringen aktivt skall verka för en omvälvning av hela den maktpolitiska balans som uppstått i Europa efter det andra världskriget? Om han inte avser det, är hans uttalande verkligen meningslöst.
Herr talman! Jag menar endast att den svenska regeringen kunde visa intresse för att man i Tjeckoslovakien fick en utveckling i demokratisk riktning, innebärande exempelvis att landet får en socialdemokratisk regering.

Herr talman! Jag fruktar att mitt lilla inlägg kanske inte blir så dramatiskt och intresseväckande för kammarens ledamöter som de närmast föregående inläggen har varit. I och för sig är det ganska naturligt att under en utrikesdebatt i vår riksdag många olika frågor av politisk, ekonomisk, kulturell och kanske också social karaktär tas upp till behandling. Så måste det vara i en värld fylld av olika problem, som skapar behov av debatt dels för att klarlägga situationer och dels för att kunna finna nya vägar att lösa internationella problem. På sätt och vis kan man säga att vår värld har blivit större. För oss svenskar t.ex. är händelser långt bort i andra världsdelar numera angelägenheter vilka direkt berör oss. Vad som händer i Vietnam, i Kina eller i Främre Orienten påverkar både vårt tänkande och ibland också vårt dagliga liv. Det har med all tydlighet framgått av den i dag förda debatten. Men man kan också säga att världen har krympt samman. Världens olika nationer är i dag avsevärt mer beroende av varandra än förr. Numera ser vi det som en självklar sak att hjälpa utvecklingsländerna. Vår debatt i den frågan rör sig i stort sett endast om formen för vår hjälp och storleken av den. Så var inte förhållandet för ett tjugutal år sedan. Lika självklart för oss är det internationella samarbetet i dess olika former. Vi nöjer oss inte bara med Förenta Nationerna utan har därutöver en mängd internationella samarbetsorgan, t.ex. Europarådet, vi har på handelsoch ekonomiområdet EFTA, andra har EEC. För min del ser jag i alla dessa försök till samarbete över nationsgränserna något positivt, och jag ser på det med stor glädje. Jag är helt övertygad om att den västerländska kulturen, om den skall kunna fortleva, måste på ett intimare sätt internationellt samarbeta och utvecklas. Vi som lever i i-länderna måste i ökad utsträckning hjälpa uländerna. Men det finns också behov av ökat samarbete mellan de nordiska länderna. Det kanske kan synas som en liten fråga sett mot bakgrunden av de stora internationella samarbetsproblemen. Ändå ser jag det nog som vår viktigaste uppgift att utveckla det nordiska samarbetet. Om vi inte kan göra det, hur skall vi då kunna tänka oss att lyckas med internationellt samarbete i större sammanhang? Jag är övertygad om att många vill ge mig det svaret, att vi redan har ett nordiskt samarbete, att vi har Nordiska rådet, Föreningen Norden och vänskapsutbytet mellan våra kommuner. Det är i och för sig sant, men handen på hjärtat: Har vi lyckats med detta samarbete, så att vi kan känna oss nöjda? Har känslan av nordisk gemenskap trängt in i folks medvetande så att medborgarna i de nordiska länderna känner sig som nära fränder, som lika goda vänner som om de vore ett och samma folk? För att undvika missförstånd vill jag klart utsäga att jag inte talar om eller för en enda nordisk nationalstat utan för en ökad gemensamhetskänsla och förståelse mellan de nordiska folken. Just nu arbetas det intensivt inom statsledningarna i Nordens länder för att skapa en nordisk ekonomisk union, Nordek. Hur mycket lättare skulle inte detta arbete vara om känslan för nordisk samhörighet vore djupt rotad i oss alla, ung som gammal och oavsett samhällsställning. Jag tycker att under årtionden mycket försummats i arbetet att lägga grunden till en växande förståelse mellan de enskilda människorna i Norden och stimulera till ökad kontakt och gemensamhetskänsla. Redan 1919 bildades Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige. Sedermera har tillkommit föreningarna i Finland, på Island och på Färöarna. Men först 1965 hade vi kommit så långt att Föreningarna Nordens förbund bildades. Under 50 år har sålunda Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige arbetat, och man skulle kunna räkna med att de under denna tid skulle ha blivit stora folkrörelser. Tyvärr måste vi konstatera att så inte är fallet, och därför måste nu krafttag tas för att göra Norden-föreningarna till folkrörelser. Det är säkerligen det bästa sättet för att öka förbrödringen mellan människorna i Norden. Flera vägar kan väljas för att nå detta mål, men jag tror att den bästa och säkraste vägen är att satsa på skolorna — på vår ungdom och även på lärarna i våra skolor. Nordiska rådet har haft dessa frågor uppe till behandling, och vid dess tolfte session i Stockholm 1964 rekommenderades regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige att anslå 100 000 svenska kronor årligen för det nordiska lärarutbytet. Jag tycker att det var ett snålt tilltaget belopp sett mot bakgrunden av att man skulle försöka öka förutsättningarna för grundläggande av ett vidgat nordiskt samarbete. Men vad har det blivit av denna rekommendation? Jo, för budgetåret 1968/69 har, enligt uppgift från Föreningen Norden i Sverige, anvisats i Danmark 45 000, i Finland 19 000, i Norge 9 000 och i Sverige 45 000 i respektive länders valutor för detta lärarutbyte. Någon progressiv utveckling av satsningen på uppbyggandet av ett nordiskt samarbete tyder inte detta på, och anslagen till elevutbytet — den andra delen av denna verksamhet — är inte mycket större. Som jag redan sagt tror jag att arbetet för att nå ökad nordisk gemenskap måste börja med att skolungdomen får lära känna de övriga nordiska ländernas språk, litteratur och levnadsförhållanden. Då räcker det inte med att som nu under ett tiotal timmar per år på högstadiet syssla med grannländernas språk och att en eller annan progressiv skolledare eller lärare ser till att några elever får besöka ett grannland. Det krävs en bättre utbildning av våra lärare i nordiska språk och också i grannländernas nutidshistoria och samhällskunskap. Lärarkandidaterna borde under en del av sin utbildning få vistas i något grannland och där deltaga i undervisningen. Och varför skulle man inte i vissa ämnen, t.ex. pedagogik, kunna ha samma läroböcker tryckta på något av de nordiska språken? För att öka elevutbytet borde det ordnas fria resor med båt och järnväg i grannländerna till ett visst antal varje år. Dessa resor skulle kunna förläggas till tider då annan resefrekvens inte är så stor. Icke utnyttjade platser skulle då kun na tas i anspråk. Men det skall inte bara bli vanliga turistresor. Eleverna skall få undervisning i grannlandets språk och samhällsförhållanden samt lära sig att det inte är annorlunda att resa i ett annat nordiskt land än i det egna. Mina här framförda tankar gör inte anspråk på att vara ett slutligt, färdigt förslag. Jag vill endast väcka uppmärksamhet och helst också intresse för dessa frågor, som jag anser att vi hittills ägnat oss alldeles för litet åt, ja, till och med försummat. Det kommer naturligtvis att kosta en del pengar. Men är det inte värt att satsa till och med en eller annan miljon varje år för att skapa förutsättningar för ett förbättrat och utökat nordiskt ungdomsutbyte, som skulle få som följd en i framtiden ökande nordisk gemensamhetskänsla? Vill vi ha ett vidgat nordiskt samarbete, vill vi göra det nordiska samarbetet till en folkrörelse, måste vi satsa pengar på detta arbete och då börja med vår ungdom. För några dagar sedan läste jag en bok av en dansk författare, Palle Lauring. Bokens titel är Östjylland. Han talade om Kattegatt som havet mellan Jylland och Halland, inte som havet mellan Danmark och Sverige. Det är så vi skall se förhållandena mellan de nordiska länderna och folken. Vi skall lära oss tänka internordiskt och inte nationellt, ty det är mycket mera som förenar de nordiska folken än det är som skiljer dem åt.

Herr talman! Den fråga jag här skall beröra är inte av så allvarlig art och så engagerande som den herr Brundin nyss berörde. Den har i regeringsdeklarationen omnämnts på sex rader, men den har likväl en viss betydelse. Efter årtionden av rovdrift av världens naturtillgångar och utan hänsyn till de konsekvenser som en omdömeslös nedsmutsning och förgiftning av framför allt vattnet och luften medfört har under de senaste åren ett uppvaknande skett världen över. I vårt land har det nästan tagit skepnaden av en väckelse. Naturvård och miljövård är på var mans läppar, och man har plötsligt, liksom yrvaket, börjat se på sin omgivning och upptäckt en hel del som man inte sett förut.

Trots strängt uppdragna och bevakade gränser mellan staterna är vi således tvingade att andas samma luft, att dela på samma vatten, att störas av samma buller. Frågan om vår levnadsmiljö och vården av denna är följaktligen en i högsta grad internationell fråga. Den är därtill, i den mån dess allvar för människans välbefinnande klarnar, en internationell fråga av snarare enande än politiskt skiljande art. Denna fråga kan, om den handhas väl, bli inkörsporten till internationellt samarbete och samförstånd även i mera omstridda sammanhang. De framstötar på det internationella planet som Sverige under senare år gjort har även mottagits synnerligen positivt och givit vårt land en i förhållande till dess storlek anmärkningsvärd och ledande plats på detta område. Jag vill i det sammanhanget bara påminna om framstöten i december förra året från vår FN-ambassadör, Sverker Åström, om en internationell konferens. Han påminde där om »hur hela kultursamhällen gått under som en konsekvens av misshushållning med sin jord». Det svenska förslaget fick ett överväldigande positivt mottagande, och man hoppas kunna hålla en sådan konferens år 1972. Det är långt dit men mycket måste förberedas. Sveriges engagemang på olika nivåer i internationella sammanhang när det gäller miljövården är emellertid ganska svåröverskådligt. Jag har bl.a. haft tillgång till den skissartade kartering av våra miljövårdskontakter som utrikesdepartementet upprättade i början av detta år. Därav framgår att våra internationella kontakter till övervägande del sker genom kontaktorgan inom en rad organisationer som bildats som underorgan till FN och Europarådet, men även inom Nordiska rådets ram genom Nordforsk. Därutöver finns forskarkontakter med en rad fristående specialorganisationer. Utmärkande för detta samarbete är att det till övervägande del är baserat på utbyte av forskningsresultat och på seminarier och konferenser av mer teoretisk art. Som påtryckningsmedel har man endast rekommendationer. De praktiska resultaten har däremot låtit vänta på sig. Jag skall ta några näraliggande exempel på vad jag menar. Mellan Norge och Sverige har vi frågan om Idefjordens nedsmutsning. Då denna är ytterst besvärande för båda länderna och påverkar stora sjösystem förefaller Idefjordens restaurering vara en praktisk fråga som alltför länge låtit vänta på sig. Vi har vidare på viltvårdens område frågor som borde lösas konsekvent mellan två länder med en hundramila lång gemensam gräns. I Sverige är björn och varg fridlysta, i Norge är de fredlösa. I Sverige är örn och berguv fridlysta, men i Norge får man stora skottpengar för att utrota dem. En fråga som i vårt sydliga grannland Danmark väckt mycken irritation är förläggningen av ett storflygfält i stället för Kastrup. Nog kunde man där gjort mer för att genom praktiska bullerprov slå fast vilka alternativ som för det ena eller andra landet är acceptabla eller oantagliga. Vi hade inte då som nu hamnat i ett läge där Danmark beslutat lägga storflygplatsen till Saltholm, medan Sverige i vårt grannlands ögon förefaller söka förhala avgörandet. En annan fråga, som man velat se en praktisk lösning på, gäller om man skall släppa in jättetankers i Östersjön. Nog borde man, innan Finland nu beslutat anskaffa hundratusentonnare ha kunnat komma överens om en begränsning av oljetonnagets storlek, vilket nu verkar vara omöjligt. Vad händer, frågar man sig, vid en »Torrey Canyon»- olycka i Östersjöns grunda vatten. Ingen vet vilket land som drabbas, bara att något eller några måste drabbas därav. När man nu har försummat att träffa en sådan överenskommelse, kunde man då inte ha kommit överens om en gemensam massberedskap för att ta hand om dessa mängder av olja, om det värsta skulle hända? Vi har vidare frågan om riskerna med överljudsplanen. Vi har frågan om försurningen av våra sjöar. En traditionell uppfattning är att den orsakas av föroreningen av luften i de stora industriområdena i =: Storbritannien, Belgien, Västtyskland och Frankrike. Luftvårdsforskarna i dessa länder ställer sig frågande, men nog borde det vara ganska lätt att avgöra den saken och sedan söka komma fram till föroreningskällorna och enas om erforderliga åtgärder. Herr talman! Det finns många frågor man ställer sig. Forskningen är på väg, miljöfrågornas betydelse för vårt välbefinnande är klarlagd, och intresset även hos gemene man är enormt. Vi väntar på praktiska lösningar för att motverka den «internationella nedsmutsningen och för att eliminera riskerna av oöverskådliga olyckor. Det är ett område där ett litet lands utrikespolitik kan ta initiativ utan att misstänkas vara ute i egna egoistiska syften.